Fru talman! Ibrahim Baylan har frågat mig hur jag kommer att agera för att återupprätta förtroendet för den högre utbildningen i Sverige och möjliggöra att det svenska kvalitetsutvärderingssystemet för den högre utbildningen återigen håller europeisk standard. Låt mig deklarera att svensk högre utbildning håller hög klass och åtnjuter stort förtroende internationellt. Enqas ställningstagande om medlemskap för Högskoleverket ger inte anledning att ändra denna bedömning. Den övergripande inriktningen, med fokus på utbildningens resultat vid kvalitetsutvärdering av högre utbildning, finns det inte skäl att ändra. Även Enqua påtalar vikten av att beakta utbildningens resultat vid utvärdering. Enqua framhåller också att de inte ser någon motsättning mellan de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring och att utvärdera utbildningens resultat. Däremot menar Enqa att det svenska systemet för kvalitetsutvärdering behöver kompletteras, framför allt för att tydligare stötta universitet och högskolor i deras utvecklingsarbete. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som ersätter Högskoleverket från årsskiftet, kommer att få frihet att utveckla och komplettera systemet för kvalitetsutvärdering i nära dialog med universitet och högskolor. UKÄ ska återkomma till Enqa med nödvändiga kompletteringar inom två år. Samtidigt ska Enqa å sin sida arbeta med den revidering av riktlinjerna för kvalitetssäkring som utbildningsministrarna inom Bolognaprocessen i våras beslutade ska ske. Högskoleverket - från årsskiftet UKÄ - kommer att vara en aktiv part i Enqas utvecklingsarbete med de europeiska riktlinjerna. Jag ser med tillförsikt fram emot att UKÄ efter denna period ska kunna fortsätta att vara medlem i Enqa.

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Det här är en fråga som nu stötts och blötts i många år. Bakgrunden är att den dåvarande nya borgerliga regeringen gav den dåvarande ledningen för Högskoleverket i uppdrag att ta fram ett nytt utvärderingssystem för högre utbildning i Sverige. Den dåvarande ledningen på Högskoleverket tog uppgiften på stort allvar och tog i dialog med högskolevärlden, med universitet och högskolor, fram ett helt nytt system för kvalitetsutvärdering av svensk högre utbildning och forskning. Det förslag som Högskoleverket lade fram kasserades omedelbart av Utbildningsdepartementet, av den dåvarande utbildningsministern och av statssekreteraren. Man satte i stället i gång med att ta fram ett eget förslag som hade just det fokus som Jan Björklund nu redogjort för. Resultatet skulle vara det absolut viktigaste. Lena Adamson, som då var expert på Högskoleverket och som i dag är expert på europeisk nivå - hon är docent och specialiserad på just kvalitetsutvärderingssystem - skrev: "Vi, liksom landets rektorer, har nu fått en detaljerad beskrivning av departementets eget förslag på nytt utvärderingssystem. Förslaget är ett rent lekmannaförslag." Protester kom från högskolevärlden, från rektorer och Högskoleverket. Regeringen valde att helt strunta i dessa. Man införde sitt eget system som enligt expertisen betecknades som lekmannaförslag. Åren går. Vi har nu haft systemet i några år. I våras kom den första allvarliga signalen från europeiskt håll om att detta inte var hållbart, att utvärderingssystemet inte var sådant att det höll europeisk standard och att Sverige och därmed Högskoleverket kunde uteslutas ur det gemensamma arbetet med kvalitetsutvärderingssystem. I samband med den varningen ställde jag den 23 april en interpellation till utbildningsminister Jan Björklund och frågade i debatten: Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med tanke på den ändå ganska svidande kritik som nu kommer från i det här fallet europeiskt håll? Beskedet och svaret från utbildningsministern var: "Inget alls." Utbildningsministern fortsatte med att redogöra för sin syn på det hela: "Jag tar detta med ro. Det är ytterst osannolikt att Sverige skulle bli ensamt på detta spår. Tvärtom är stora delar av Europa på väg åt vårt håll." Fru talman! Fem månader senare ser vi resultatet. Enqa, den europeiska kvalitetsutvärderingsorganisation som Sverige en gång i tiden var med och bildade, har nu meddelat att Högskoleverket inte längre är en fullvärdig medlem. Fru talman! Detta är naturligtvis pinsamt för en utbildningsnation som har så höga ambitioner med sin högre utbildning. Men det handlar inte bara om att det är generande, utan vi som tror på rörlighet över gränserna och att högre utbildning blir bättre om man har ett utbyte med andra delar av Europa ser detta som en stor fara för att vår utbildning och vårt rykte devalveras. Sveriges rykte som utbildningsnation står på spel. Då blir min fråga till utbildningsministern: Det är bra att ni delvis backar här, men varför ska det ta så lång tid? Varför inte, utbildningsministern, backa hela vägen? Ta skeden i vacker hand och använd det kvalitetsutvärderingssystem som Högskoleverket tillsammans och i dialog med högskolan tog fram 2009! Varför vänta ytterligare två år och därmed utsätta svensk högre utbildning för nesan att inte vara kompatibel med övriga Europas?
Fru talman! Det är en väldigt obalanserad beskrivning som Ibrahim Baylan nu ger. Den europeiska utvärderingsorganisationen är inte en del av EU-systemet, utan det är en privaträttslig organisation, Enqa, som har riktat kritiska synpunkter mot vårt utvärderingssystem. Det är dock inte någon kritik som på något sätt ifrågasätter grundprincipen i det nya systemet. Det är på vissa punkter som vi kommer att behöva komplettera systemet. Detta ska då ses mot bakgrund av att vi helt lade om utvärderingen av svenska högskolor och universitet för fyra år sedan efter de beslut som fattades och som Ibrahim Baylan riktigt redogjorde för. Det var en total omläggning. Den var kontroversiell i den svenska högskolesektorn, och där har Ibrahim Baylan också rätt. Det var inte så att hela sektorn var enig - tvärtom. De flesta tyckte helt olika, som ofta i högskolesektorn. Vi lade om den helt och hållet, därför att ni på er tid utvärderade hur man jobbade ute på lärosätena. Vi anser att målstyrning innebär att staten i stället ska utvärdera resultaten av utbildningen, inte hur man lägger upp undervisningen och utbildningen. Det ligger i professorers, doktorers och lektorers professionella uppdrag att själva avgöra. Det är inte jag som ska avgöra. Det är inte Universitetskanslern som ska avgöra. Det är lärosäten och lärare själva som ska avgöra hur man lägger upp sin undervisning. Det är inte det som ska utvärderas, utan det är vad studenterna kan när de går ut därifrån. Det är på samma sätt som Ibrahim Baylan och jag, gemensamt på många sätt, har genomfört system för att utvärdera resultaten i skolväsendet. Vi granskar ju inte exakt vilken pedagogik lärarna använder. Vi kollar resultaten när eleverna går ut och ser var det är för många underkända och hur många som är godkända. Det blir samma sak här. Det är samma system vi har infört. Detta har Enqa godkänt och säger att det är bra att man utvärderar resultat. Det är helt okej; det finns ingen invändning. Sedan finns det en del anmärkningar där vi behöver komplettera det svenska systemet. Men försök inte att få det att låta som att Enqa, den europeiska organisationen, skulle ha underkänt huvudprinciperna i den stora omläggning som har skett, för det är inte sant! De har sagt att det är helt okej att granska resultaten på det sätt som vi gör. Vi behöver dock komplettera, och det är på tre punkter vi behöver komplettera. För det första behöver det inre kvalitetssäkringsarbetet på lärosätena utvärderas. Det tycker jag är bra. Jag har absolut inga invändningar mot det. Vi går inte in och kollar kvaliteten i undervisningen - det kollar man genom att kolla resultaten. Men att man har ett kvalitetssäkringsarbete - processer för detta i ett genomtänkt arbete - är bra. För det andra anser man att vi utifrån de här utvärderingarna ska kunna föra tillbaka ett slags utvecklingsarbete till högskolorna. Det är också utmärkt. För det tredje anser man att Högskoleverket, eller UKÄ i framtiden, bör ha en större självständighet. Det är också tanken med det nya UKÄ att de ska ha det. Jag ser inga som helst problem med att tillmötesgå de synpunkter som Enqa har haft. Grundprincipen - att det är resultatet som ska utvärderas av den svenska högre utbildningen och inte hur man undervisar - kommer att ligga fast om den här regeringen sitter kvar. Sedan får ni göra på något annat sätt, om ni vill gå tillbaka till att granska pedagogiken eller vad det är, om ni skulle vinna. Men för oss ligger grundprincipen fast. Däremot ser jag inga som helst problem med att tillmötesgå de synpunkter som Enqa har haft. Detta kommer inte regeringen att bestämma om, utan det kommer det nya UKÄ att få fullständig frihet att göra. Regeringen kommer inte att gå in och peta i detta, utan Universitetskanslerämbetet kommer från och med den 1 januari att ha mandat att göra ändringar och att tillgodose de synpunkter som finns. Grunderna som riksdagsmajoriteten har slagit fast kommer att ligga fast också i framtiden.
Fru talman! Jag uppfattar utbildningsministerns andra svar här nu som att han försöker backa från vad han läste upp i det första skedet. Tyvärr får jag känslan att utbildningsministern återigen försöker förminska detta problem. Det är bara det att jag inte ser hur det här skulle kunna bli värre ur ett europeiskt perspektiv. Vi har fått besked, utbildningsministern - och det är viktigt att ta till sig - om att med nuvarande utvärderingssystem och ordning är vi inte längre medlemmar i det europeiska samarbetet som handlar om att kvalitetsutvärdera högre utbildning. Det riskerar att förminska vårt anseende som utbildningsnation när det gäller högre utbildning. På vilket sätt skulle det kunna bli ännu värre? När jag hör utbildningsministerns andra svar får jag samma känsla som i den första interpellationsdebatten som vi hade här om detta, den 8 maj tidigare i år. Då lät det precis likadant, att detta var någonting som jag hade missförstått. Du sade: "Jag tar detta med ro." Och nu låter det likadant. Jag blir väldigt orolig när jag hör detta, utbildningsministern. Jag tror att det är viktigt att ta till sig den kritik som kommer och att göra rejäla förändringar i systemet. Ja, resultat är en viktig del av ett utvärderingssystem. Men det kan inte vara det enda man utvärderar, utan det måste naturligtvis också handla om möjligheter till kvalitetsutveckling som vi resonerar om. Utbildningsministern säger precis samma sak som han sade i maj, och jag citerar återigen ur den interpellationsdebatten: "Jag kan säga att det här systemet att utvärdera resultat kommer att ligga fast om jag är utbildningsminister." Ja, du är fortfarande utbildningsminister och du låter likadant. Om detta fortsätter på detta vis sätter den borgerliga regeringen hela den högre utbildningens anseende på spel genom detta agerande. Varför inte visa lite ödmjukhet? Varför inte damma av det förslag som var genomarbetat, som var framtaget i dialog med högskolor och universitet, och se till att vi så snabbt som möjligt kan komma på rätt spår igen? Jag tror att det är viktigt och nödvändigt för svensk högre utbildnings anseende att vi kan visa att vi har ett kvalitetsutvärderingssystem som är kompatibelt med övriga Europas. Utbildningsministerns uppfattning att övriga Europa går åt vårt håll, som han också gett uttryck för nu, verkar inte alls stämma. Så lät det i april, att de övriga europeiska länderna var på väg åt vårt håll. Ja, det kanske de var men för att kicka ut oss, utbildningsministern, visade det sig. Ta till dig detta och förneka det inte! Backa hela vägen och se till att vi får ett kvalitetsutvärderingssystem som är just detta, ett system som mäter kvalitet. Resultat är en viktig ingrediens, men det är inte hela kvalitetsutvärderingssystemet. Det var en klok person som bad mig fråga utbildningsministern om han skulle vara beredd att låta sig opereras av en kirurg genom att bara bedöma kirurgens studenters litterära essäer och PM, om det skulle kunna vara tänkbart. Jag tror att de allra flesta nog skulle tycka att det vore ett ganska absurt sätt att utvärdera kirurgen att bara titta på vilka essäer som hans studenter skrivit. Fru talman! Jag återkommer till mina frågor. Varför har inte regeringen hittills tagit till sig detta? Och är regeringen nu beredd att backa hela vägen och se till att vi får ett kvalitetsutvärderingssystem som är kompatibelt med övriga Europas och som gör att anseendet för utbildning i Sverige kan återupprättas?
Fru talman! Det var ett antal felaktigheter som förekom i Ibrahim Baylans senaste inlägg. Det ena var att Sverige inte längre skulle vara medlem i Enqa. Det är totalt fel. Högskoleverket är fortsatt medlem i Enqa, och medlemskapet prövas regelbundet. Om två år ska det prövas på nytt. Under tiden kommer också vårt kvalitetsutvärderingssystem att utvecklas. Det är det som alla länder håller på med. Det är ungefär samma debatt som fördes i skolväsendet för 25 år sedan och som ledde till att man gick över från att granska skolväsendet - förut granskade man lärartäthet, klasstorlekar och liknande - till att nu i stället granska hur många som är godkända respektive underkända. Det är en utveckling som vi gemensamt har varit överens om, att det är så det bör gå till. Det var en stor debatt för 25 år sedan i skolväsendet om vad som skulle granskas, om det var kunskapsnivån eller vad det egentligen var, och sedan lade man om hela utvärderingssystemet. På samma sätt pågår det en stor debatt i europeiska högskolekretsar om hur man ska utvärdera. En del vill gå framåt, och en del vill hålla fast vid det gamla. Det finns många kretsar som vill konservera och andra som vill förnya, och så är det här också. De här krafterna finns också i det europeiska högskoleväsendet. Jag tycker att det är ett stort steg framåt att Enqa nu, med svensk medverkan, har bestämt sig för att vi ska förnya de europeiska riktlinjerna mer i riktning mot resultat. Det är bra; det är en modernisering. Sverige är medlem i Enqa. Sverige och den svenska högskolemyndigheten kommer fortsatt att vara medlem i Enqa. Backa hela vägen, säger Ibrahim Baylan. Menar han allvar? Vet han vilken kritik det gamla systemet utsattes för? Man kan inte säga att det var framtaget i enighet. Det var ju en totalsågning från de svenska rektorerna av det system som fanns i utbildningsdepartementet på Baylans tid. De ville inte ha det systemet. Det var därför alla eftersökte ett nytt system. Det finns debattartiklar, från 2006 fram till 2008 innan vi införde det nya systemet, av de ledande svenska högskolerektorerna som totalsågade det gamla systemet. Backa hela vägen, säger Ibrahim Baylan. Ska vi gå tillbaka till det ålderdomliga systemet att utvärdera utbildning? Jag tycker inte det. Jag tänker inte backa hela vägen. Det kan Baylan få göra. Jag vill se framåt. Det handlar om att utvärdera resultat. Men systemet kommer att behöva kompletteras på några punkter. Det har jag inga svårigheter med. Jag tycker att det är bra om det kompletteras. Jag behöver inte göra det, och regeringen behöver inte göra det. Det kommer Universitetskanslerämbetet att göra. Det ligger helt inom ramen för myndigheternas eget ansvar. Det behövs inga nya riksdagsbeslut. Jag ser framför mig att det kommer att kompletteras på de punkter som Enqa anför. Huvudfokus kommer att ligga fast på vad studenterna kan när de kommer ut. Det är skillnaden mellan regelstyrning och målstyrning. Vi har gått ifrån regelstyrning. Vi sätter upp examensmål för högre utbildning. Vad ska juridikstudenterna kunna? Vad ska läkarna kunna? Vad ska man kunna när man tar olika examina? Vi sätter upp examensmål som finns i högskoleförordningen. Man utvärderar om studenterna har uppnått målen eller inte. Det är ju det viktigaste, inte att kolla lärartätheten på utbildningen, som man gjorde förr. Det här är rätt reform. Det är en modernisering av utvärderingen. Jag håller med om att den behöver kompletteras på några punkter. Det ligger helt inom ramen för det mandat som myndigheterna har.
Fru talman! Jag blir allt oroligare ju längre den här debatten fortgår. I svaret fanns det en viss ödmjukhet inför beskedet att Högskoleverket inte längre är fullvärdig medlem i Enqa. Det riskerar anseendet för högre utbildningar på våra universitet och högskolor. I svaret fanns en ödmjuk linje från regeringen att det behöver kompletteras och att det kanske inte var helt rätt tänkt. Nu är det plötsligt vi som har missförstått. Utbildningsministern menar att alla andra är på väg åt vårt håll. Det är inte så. Det känns som om regeringen och utbildningsministern befinner sig i en bubbla där det inte går att ta till sig verkligheten. Det går inte att förneka verkligheten. Det lät likadant i maj. Då var detta ett missförstånd. Det var något som vi hade hittat på. Nu kom det ett besked från europeiskt håll om att vår myndighet för högskoleutvärderingar inte längre räknas som fullvärdig medlem. I detta finns det en stor risk, förutom att det är pinsamt för en nation som har högskolor och universitet som vi vill ska ligga i topp europeiskt och globalt. Utbildningsministern missförstår medvetet vad jag säger. Jag pratar naturligtvis om det kvalitetsutvärderingssystem som Högskoleverket tog fram 2009 som alla var överens om, utom utbildningsministern och statssekreteraren på Utbildningsdepartementet. Det skulle med lätthet kunna uppdateras och införas ganska raskt i stället för att låta oss ligga i detta limbo som innebär att Sverige står utanför det europeiska samarbetet. Även om utbildningsministern verkar ha stort självförtroende och tro att vi ska påverka alla andra finns det väldigt lite som tyder på det. Det finns ingenting som tyder på det. Alla besked hittills från europeiskt håll när det gäller kvalitetsutvärderingssystemet har varit negativa. Ta till er det! Sätt inte svensk högre utbildnings anseende på spel på detta vis.
Fru talman! Det är ganska allvarligt att Ibrahim Baylan sprider medvetna felaktigheter. Sverige står inte utanför Enqa. Sverige står inte utanför det europeiska kvalitetssäkringsarbetet. Högskoleverket är medlem i Enqa. Man deltar med full kraft i arbetet med att förnya Enqas riktlinjer för hur kvalitetsutvärdering ska gå till. Vi står inte alls utanför; vi är fullvärdiga medlemmar. Antingen är det ett medvetet vilseförande från Ibrahim Baylan eller också är det okunnighet. Det är i alla fall fel. Högskoleverket är delaktigt i Enqas process. Det var inte alls så att alla var eniga om det förslag som låg på bordet 2008-2009 från det dåvarande Högskoleverkets ledning. Det var debatt inom högskolesektorn om huruvida det var bra eller dåligt. Det är det hela tiden. Det ska man vara ödmjuk inför. Så är det inom många samhällssektorer, inte minst i den akademiska sektorn, att det aldrig råder full enighet. Det finns många olika uppfattningar om hur utbildning ska utvärderas. Det förslag som fanns då kritiserades mycket. Jag menar att det förslaget hade för lite fokus på resultat. Det var därför det omarbetades. Det nya utvärderingssystemet har stort fokus på resultat. Det ska det ha, och det ska det ha i framtiden också. Vi behöver komplettera det med några faktorer som Enqa efterlyser. Det är inte svårt. Det är inga problem att göra det. Jag tycker att de punkter som Enqa tar upp är fullt rimliga. Ibrahim Baylan försöker skapa en oro för att svenskt anseende skulle vara i fara. Jag möter europeiska universitets och högskoleministrar varje månad. Jag ska möta dem nästa vecka. Jag har inte hört att någon är orolig för svensk kvalitet. Tvärtom frågar de många gånger hur vi gör eftersom de ser upp till oss. Försök inte piska upp någon orosstämning! Sverige är en tung aktör på högskoleområdet. Vi kommer att göra kompletteringar, men det nya systemets grundvalar kommer att ligga fast.